Herr talman! Justitieministern försökte göra gällande, att jag mycket väl vet hur stora de socialdemokratiska utgifterna är. Det var ju otur för herr Kling, att herr Haglund sedan uppträdde och började tala om valkostnader på 10 miljoner, 15 miljoner eller kanske 20 miljoner. »Vad vet jag?», sade herr Haglund. Nej, varken herr Haglund eller någon annan wvet hur stora dessa samlade kostnader är. Så är det, herr justitieminister! Får jag redovisa vad som står i kommentaren till den socialdemokratiska tabellen, som partiet överlämnade till Dagens Nyheter och varav det framgår att de centrala utgifterna är ungefär 19 miljoner kronor? I kommentaren heter det: »Om man skall få en något så när rättvisande bild av vad hela den socialdemokratiska partiapparaten kostar skall man först och främst lägga partidistriktens kostnader till de utgifter på närmare 20 miljoner kronor som social demokratiska partistyrelsen hade under 1966. Västmanlands partidistrikt kan betraktas som ett genomsnitt för riket. Totalt finns det 27 partidistrikt. Det skulle betyda att partidistrikten kostar i runt tal 5,5 miljoner, det vill säga en totalkostnad på 25 miljoner kronor.» Detta är Dagens Nyheters gissning. Vidare heter det: »Sedan pågår också verksamhet vid 2400 arbetarkommuner i landet, men dessa kostnader är mycket svårare att beräkna.» Nog borde väl det socialdemokratiska partiet kunna få in dessa uppgifter — om de nu finns. Varför tar man inte in dem och summerar ihop dem? Vad är det som gör att ni säger, att vi kan resa runt till de 2400 arbetarkommunerna och få reda på dessa siffror och att vi kan summera ihop dem? Vad är det, herr justitieminister, som gör att inte Ert parti redovisar de samlade kostnaderna utan bara påstår att alla siffror finns? När Ni socialdemokrater begär ökad upplysning är väl det första Ni borde göra att tala om den saken. Herr Haglund upprepade sedan talet om krav på politikens inriktning från givarnas sida. Det förhåller sig emellertid så, herr Haglund, att vi aldrig accepterar något samband mellan Pbidragen och en diskussion om vår politik. Jag har fått den frågan ibland: Varför ger då företagen bidrag, som uppgår sammanlagt till en fjärdedel av vår budget? Jo, de gör det därför att den politik vi för — sådan den nu är och opåverkad av någon givare — som alla vet inte går ut på socialisering o.d. Vi har den uppfattningen att det är bäst för Sveriges folk, inte minst för löntagarna att vårt land för en näringspolitik som i huvudsak bevarar konkorrens på lika villkor och enskild äganderätt, främjar kapitalbildningen, skapar ett näringsvänligt klimat o.s.v. Det tycker företagen, som får ta vår politik sådan den är, är att föredra framför det socialdemokratiska partiets politik. Alla företag tycker det inte. Det finns undantag, men de flesta tycker det. Vidare vet de att det socialdemokratiska partiet får så stora anslag från fackföreningsrörelsen, och de tycker att andra partier som företräder en bättre politik — en politik som är bättre för hela folket — inte skall behöva arbeta med alltför underlägsna finansiella resurser. Starkt underlägsna är resurserna givetvis i alla fall. Företagen tycker att det på något sätt är mera demokratiskt, om inte socialdemokratin blir den enda grupp som har stora resurser för sitt politiska arbete. Så enkelt är det. Det finns inget samband med bidragen på så sätt att de påverkar vår politik. Människorna får acceptera vår politik sådan den är — och det gör de också! Nu vill herr Haglund att vi skall tala om vilka personer eller företag som ger bidrag — men den saken avgör de själva! För övrigt har en tidigare utredning klargjort att redovisningsskyldighet i det fallet lätt skulle komma i konflikt med valhemligheten. Den saken var man såvitt jag minns enig om här i riksdagen. Skälen gäller fortfarande. Därmed är herr Haglunds resonemang borta. Justitieministern överraskade mig verkligen. Herr Wedéns konstruktiva förslag — som verkligen skulle sanera denna debatt och göra att vi slapp ifrån odiösa beskyllningar av det slag som herr Haglund har givit prov på — skulle rensa den demokratiska debatten. Ni skulle väl också innerst inne uppskatta att inte frestas att komma med sådana argument. Om det förslaget har vi inte fått någon kommentar från regeringen. Justitieministern hade i allt väsentligt ingenting att säga om den tanken. Jag vill bara upprepa att vi från vårt håll önskar uppta ett resonemang mellan partierna om frivilliga överenskommelser, som leder till en begränsning av den art som herr Wedén föreslagit. Beträffande frivilligheten står vi alltså på samma ståndpunkt som regeringen. Jag efterlyser fortfarande besked från regeringen, huruvida man där är intresserad eller ej av herr Wedéns förslag.
Herr talman! Herr Ohlin efterlyser fortfarande konkreta sifferuppgifter från mig, nu i detta ögonblick från denna talarstol, trots att jag upplyst om att jag inte går omkring med socialdemokratiska partiets bokslut i fickan. Herr Ohlin sade att man inom folkpartiet var intresserad av att få i gång överläggningar om hur partifinansieringen går till, och han erinrade om herr Wedéns förslag. Jag har redan något uttalat mig om detta förslag. Kanske skall jag lägga till frågan: Hur har herrar Ohlin och Wedén tänkt sig att förslaget skall genomföras? Skulle man lagstifta om saken och införa kraftiga straffsanktioner för ett bolag som överskred ifrågavarande förbud eller skulle man träffa en överenskommelse mellan partierna och bolagen? Jag tror inte att det finns så stora möjligheter att komma fram på den vägen. materialet i och för sig som är så in tressant härvidlag. Jag har inte heller påstått att bolagen genom att ge anslag till partierna köpt respektive partier. Det intressanta i sammanhanget är att folkpartiets politik måste vara så attraktiv för bolagen, att dessa anser det lönsamt att satsa pengar på folkpartiet. Jag tycker också att det framgick av låt mig säga näst sista satsen i herr Ohlins senaste anförande, att han i viss mån också har denna uppfattning — även om han sade något om att bolagen tycker att det är så förfärligt synd om folkpartiet, att man helt enkelt av sportsmanship ger också folkpartiet litet grand.

Herr talman! Jag är tillfredsställd över och tacksam för herr Ohlins stora intresse för att vi skall få en ordentlig redovisning av hur de olika partierna finansierar sin verksamhet. Vad det socialdemokratiska partiet beträffar tror jag mig våga säga, att vi skall göra allt vad vi kan för att få till stånd en sådan redovisning. Och vi kommer att ta upp resonemangen med tämligen stor optimism efter den deklaration som här avgivits om att de borgerliga partierna är positivt inställda till en Ööverenskommelse. Jag kan samtidigt lova herr Ohlin att om det blir en sådan offentlig redovisning, så skall vi inte besvära riksdagen mera i frågan. Under sådana förhållanden behövs inte alls någon lagstiftning; lagstiftning på detta område är för mig inte alls något huvudintresse. Vad jag vill ha är en klar redovisning, och jag betraktar herr Ohlins inlägg här i dag som ett besked om att folkpartiet hyser ett positivt intresse för att resonemang om saken tas upp. Frågan om vilka villkor som kan vara knutna till bidragen och vilket samband som kan finnas går det ju att diskutera hur länge som helst. Vad det socialdemokratiska partiet beträffar skulle jag vilja säga, att bidragen inte förknippas med några villkor alls, ty verksamheten bygger på en för den fackliga och politiska sidan gemensam ideologi. Pengarna satsas alltså för en gemensam linje — det vi inte kan genomföra på den fackliga sidan försöker vi genomföra på den politiska sidan. Jag trodde att det även på det borgerliga hållet rörde sig om en gemensam ideologi, och det är därför jag frågat: Gör inte de svenska finansintressena så, att de engagerar de borgerliga politiska partierna, som har en med dessa finansintressen gemensam ideologi, för att få gehör för sina synpunkter här i riksdagen? Jag skulle känna de svenska företagarna mycket dåligt om jag trodde att de inte har den initiativförmågan, att de kontaktar de politiska organisationer som de anser sig ha nytta av. Och jag vill erinra om, herr Ohlin, att det inte var så lätt att få fram uppgifter om partistödet från ASEA, för att ta ett exempel. Det hela gick till så att SSU köpte en aktie och sålunda fick tillträde till bolagsstämman, där man kunde klämma fram detta erkännande, att 0,18 promille av koncernomsättningen gick till stöd åt olika organisationer. På frågan vart pengarna gick och vad stödet gällde svarade herr Nicolin — jag citerar Dagens Nyheter: »Det gäller både utbildning, idrott och politik. I första hand går pengarna till ändamål som anknyter till Aseas intressesfär, till organisationer som främjar en näringsvänlig utveckling, baserad på fri företagsamhet och privat äganderätt.» Jag kan tänka mig att detta stämmer mindre på arbetarrörelsens organisationer än på de borgerliga partierna.

Herr talman! Justitieministern förklarar att han inte går omkring med det socialdemokratiska partiets siffermaterial rörande kostnader och inkomster i fickan. Det kan jag förstå att han inte gör, ty enligt sina egna uppgifter skulle han då också gå omkring med material från de 2400 arbetarkommunerna. Det skulle kanske fylla fickorna väl mycket. Men herr justitieministern skulle väl ändå ha kunnat be någon på kansliet att använda en additionsmaskin och sedan tala om för honom hur stora de samlade kostnaderna var. Det är fortfarande en hemlighållen siffra. En annan sak är också märklig, herr justitieminister. Ni uppträder i riksdagens andra kammare för att svara på en interpellation om partifinanserna. Det borde då vara naturligt, för det första att Ni skaffade Er möjlighet att tala litet om hur det förhåller sig inom Ert eget parti, för det andra att Ni var beredd att något kommentera det förslag som har framförts av ordföranden för det största oppositionspartiet. Herr Kling verkar något överraskad över dessa mina djärva tankar, men jag undrar om det inte ändå förefaller naturligt att ett statsråd är beredd att svara på frågor som har så direkt samband med interpellationen. Herr Haglund förklarade att han var intresserad av att få fram siffrorna, och jag konstaterar det med tillfredsställelse. Däri ligger också ett indirekt erkännande av att herr Haglund är medveten om att siffrorna inte finns uträknade i dag. Beträffande tanken på frivilliga överenskommelser har utredningen visat att det naturligtvis alltid finns problem att lösa. Justitieministerns wuttalande begränsades nu till att han var skeptisk rörande en överenskommelse härvidlag, men det räcker inte som kommentar till herr Wedéns förslag. Ni bör väl vara beredd att resonera om möjligheterna att lösa dessa problem och kunna uttrycka någon mening om huruvida inte detta skulle vara en naturlig lösning på detta problem, som i någon mån av och till har förgiftat debatten i den svenska demokratin. Herr Kling gör vidare gällande att om folkpartiet får vissa bidrag från näringslivet, innebär det att man finner folkpartiets politik överensstämma med egna intressen. Jag har redan förklarat att många, även en del som ger bidrag, inte gillar folkpartiets politik på mer än vissa punkter. Man säger att den i alla fall i stort sett är bättre eller mindre skadlig för land och folk, för den ekonomiska utvecklingen och för näringslivet än en mera socialiseringsbetonad politik. Nu tycktes herr Kling vilja antyda att om kretsar inom näringslivet anser att vår politik är bättre eller i något fall mindre dålig än den socialdemo kratiska, skulle det på något sätt visa att folkpartipolitiken främjar vissa intressen och inte ett allmänt intresse av ekonomisk utveckling. Menar verkligen en medlem av den svenska regeringen år 1968 att det finns dominerande intressemotsättningar mellan de svenska företagen och de svenska löntagarna? Står Ni kvar på den primitiva ståndpunkten, herr justitieminister, att det inte finns några väsentliga gemensamma intressen för löntagare, företagare och övriga medborgare i detta land? Kan det inte vara så att en viss politik, som Ni vet att vi tror på och som är mindre socialistisk än Er, i vida kretsar ärligen bedöms vara bättre ur hela folkets synvinkel och också är det? Vi är övertygade om att vår politik är vida bättre för landets löntagare än den politik som Ni — bl.a. efter Ert program att döma — företräder. Det finns alltså ingen sådan intressemotsättning som justitieministern byggde sin senaste antydan på. Herr Haglund talade om kontakter med näringslivet. Det skulle väl vara ett allvarligt misstag, om inte oppositionspartierna lika väl som regeringen hade kontakter med näringslivet! Vi har inget Harpsund och inget närings politiskt råd dit vi bjuder företrädarna för näringslivet; regeringen har alltså mer organiserade kontakter än vi. Men inte är väl kontakterna ett fel, herr Haglund? Om det inte är fel att ni och vi har kontakter med dem, varför då anföra detta som ett argument för att misstänkliggöra vår position i dagens fråga?

Herr talman! Herr Ohlin tar i så att man förstår att det är en mycket öm tå man trampar på, när man börjar tala om en offentlig redovisning av partiernas inkomster. I övrigt uppehåller sig herr Ohlin fortfarande vid frågan om siffermate rial. Han tycker, att när jag får en interpellation av detta slag skall jag låta någon sätta sig vid en additionsmaskin. Men, herr Ohlin, den interpellation som är ställd till mig handlar inte om siffrornas storlek utan om framläggande av en offentlig redovisning. Herr Ohlin menar väl inte att det skulle råda åsiktsgemenskap mellan aktieägarna och löntagarna på alla punkter? Vad som var förvånande i herr Ohlins anförande var att han menade att folkpartiets politik var mindre skadlig än socialdemokraternas för näringslivet. Det är väl inte att ställa anspråken så värst högt; folkpartipolitiken är alltså skadlig i alla fall?

Herr talman! Nej, herr justitieminister, det sade jag inte — jag sade att det inom näringslivet fanns de som ansåg att folkpartiets politik visserligen inte motsvarade vad de önskade men dock var mindre skadlig än den socialdemokratiska. Det är ett faktum att så förhåller det sig. Vi själva anser, som jag senare förklarade — men justitieministern slumnade väl till då — att vår politik främjar näringslivets utveckling och produktionen på ett sätt som överensstämmer med löntagarnas, företagarnas och andra befolkningsgruppers intressen. Hela detta tal om den ofrånkomliga intressemotsättningen mellan löntagare och företagare borde tillhöra ett förgånget skede i den svenska demokratin; i så fall skulle debatten bli mer saklig än den för närvarande är. Beträffande siffermaterialet bara en sak: justitieministern påstod att siffermaterial förelåg från socialdemokratisk sida beträffande era samlade utgifter. Ni påstod, att Ni inte hade några betänkligheter mot en redovisning. Men då måste väl redovisningen omfatta de totala siffrorna? Ni påstod felaktigt, att någon sådan benägenhet tyvärr inte fanns på andra håll. Påståendet att Edra totalsiffror finns offentliggjorda är inte riktigt. Men får jag fatta justitieministerns sista yttrande på det sättet, att Ni tar tillbaka påståendet i Er första replik till mig, så är ju alltid något vunnet. Då kommer väl herr justitieministern att sluta upp på herr Haglunds sida och försöka få fram det sammanställda materialet.
Herr talman! Herr Ohlin tycks också ha slumrat till. Jag sade nämligen, att materialet fanns tillgängligt men inte här i denna sal.

Herr talman! I fråga om siffermaterialet vill jag bara ännu en gång säga, att dessa siffror finns ute bland våra organisationer. När herr Ohlin nu visar ett så positivt intresse, så hoppas jag att vi skall kunna komma till ett resultat i underhandlingarna om hur vi skall redovisa våra finanser. Herr Ohlin skall inte här göra sig märkvärdig och inte komma ihåg vilket det stora problemet för partifinansieringssakkunniga var. Det var ju hur partierna skulle redovisa sina finanser. Efter långa överläggningar kom man fram till hur man skulle göra en uppdelning på anslag och medlemsavgifter. Nu skall jag komma med ett påstående, som jag inte är alldeles säker på är riktigt, men i så fall får ni väl rätta mig. Jag har emellertid för mig att vi även i höstas skrev till de borgerliga partierna och inbjöd till en diskussion om hur redovisningen skulle ske. Men nu tar jag alltså detta intresse från herr Ohlins sida som ett tecken på att vi inom kort skall kunna träffa en överenskommelse om hur en sådan redovisning skall ske. Att det förekommer kontakter mellan näringslivet och de borgerliga partierna har jag tagit som en naturlig sak, men frågan är hur intima dessa kontakter är och hur finansieringen och den politiska verksamheten kopplas ihop.
Herr talman! En samlad redovisning av inkomstkällorna är vi, herr Haglund, det enda parti som givit. Justitieministern säger att siffrorna finns tillgängliga, eller vilket uttryck han nu använde. Men siffrorna är inte hopadderade. De finns alltså på över 2 400 ställen. Eller var finns de? Om ni inte kan säga hur stora summorna är, kan ni möjligen säga var siffrorna finns och vad orsaken är till att en sammanställning inte har offentliggjorts. Jag föreslår att ni inköper en ny additionsmaskin och sedan meddelar offentligheten resultatet av de beräkningar ni därmed kan göra. Tills vidare vet vi inte hur stora edra utgifter var. Det måste väl ändå justitieministern vara beredd att erkänna. Det är inte fråga om att Ni inte har dessa siffror med Er i dag, utan det är fråga om att de inte har offentliggjorts och att den som skulle vilja beräkna siffrorna måste göra mycket detaljerade undersökningar och omfattande beräkningar, som det borde ankomma på det socialdemokratiska partiet att göra, om partiet vill påstå att det ordentligt redovisar de faktiska siffrorna.

Herr talman! Jag vet inte riktigt hur herr Ohlin vill ha det. är det en partiangelägenhet att dessa siffror läggs ihop eller ankommer det på Kungl. Maj:t att sitta och addera siffrorna? I det ena ögonblicket säger herr Ohlin, att vi borde skaffa oss en additionsmiaskin i departementet... Nej, vi i kanslihuset, sade herr Ohlin, men nu har det tydligen blivit en partiangelägenhet.

Herr talman! Herr Fredriksson har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av de resultat som redovisats i en undersökningsrapport om yrkessjukdomen silikos. Den undersökningsrapport som nämnts i interpellation har lagts fram av arbetarskyddsstyrelsen och arbetsmedicinska institutet. I rapporten konstateras bl.a. att drygt 900 fall av silikos har anmälts under de senaste tio åren. Även om en jämförelse med tidigare inträffade sjukdomsfall i stort sett visar en nedgång, är det oroväckande att sjukdomsfallen inom vissa sektorer av bl.a. stenindustrin visar en oförändrad eller t.o.m. ökad frekvens. Undersökningsrapporten ger anledning att sätta in ytterligare åtgärder mot silikosen. Arbetarskyddsstyrelsen och arbetsmedicinska institutet har i anslutning till undersökningsrapporten vidtagit olika sådana åtgärder. Dessa avser uppföljning av silikossituwationen på arbetsplatserna, anvisningar om tekniska skyddsanordningar, utveckling av undersökningsmetoder, utbildning av provtagningspersonal och effektivisering av det s.k. silikosregistret. Det bör också nämnas att medel nyligen har anvisats från yrkesskadeför säkringsfonden för ett tekniskt utvecklingsarbete i syfte att minska risken för silikos. Med anledning av undersökningsrapporten har jag under förra månaden haft överläggningar om silikosfrågan med representanter för bl a. arbetarskyddsstyrelsen, arbetsmedicinska institutet och LO. I enlighet med ett förslag från LO har arbetarskyddsstyrelsen därefter beslutat tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att utarbeta en plan för lösning av silikosfrågan. I denna arbetsgrupp kommer att ingå representanter för arbetsmarknadsparterna. Medel för arbetsgruppens verksamhet har anvisats genom beslut den 26 april i år.
Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret på min interpellation. Svaret är ganska kortfattat och säger inte mycket om vilka praktiska åtgärder statsrådet anser böra vidtagas i fortsättningen, men det är ändå positivt så till vida, att det redovisar vilka åtgärder som redan vidtagits med anledning av den undersökningsrapport som jag nämnt i min interpellation.

Jag tar fasta på formuleringen att man syftar till en lösning och hoppas att man skall lyckas med det i framtiden. Att riskerna för silikos är betydande vid många arbetsplatser framgår av den utredning om denna lungsjukdom som arbetsmedicinska institutet och arbetarskyddsstyrelsen presenterade i början på 1967. Sedan blev det emellertid tyst om hela saken, och då blev jag rädd för att ärendet skulle bli liggande hos någon myndighet och där begravas i tysthet. Det var egentligen detta som var anledningen till att jag interpellerade i frågan. Som jag nämnde i min interpellation har jag liksom socialministern funnit silikosundersökningsrapporten mycket oroande. Jag har länge varit oroad av de silikosrisker som finns på många arbetsplatser inom industrin. Det var också främst mina erfarenheter från gruvoch järnindustrin och de besvärande dammproblem man där har som gjorde att jag intresserade mig för silikosfrågan och tillsammans med några kammarledamöter motionerade härom år 1962. Vi tog då upp silikosproblemet och föreslog vissa åtgärder samt framhöll att de förebyggande åtgärderna mot denna starkt inwvalidiserande sjukdom lämnade mycket övrigt att önska. Vi ansåg att man borde kartlägga vilka arbetsplatser som är speciellt riskfyllda i detta avseende och utarbeta lämpliga indikationsmetoder för bedömning av silikosrisken vid dammigt arbete samt föreslå tekniska lösningar för dammbekämpningen. Vi menade också att man borde upprätta ett centralt register för silikosfall, lämpligen vid statens institut för folkhälsan, och att uppkomstbetingelserna för nyinträffade fall borde noga undersökas. Motionen bifölls av riksdagen, och det är väl detta som är den egentliga anledningen till att undersökningen kommit till stånd. Jag var mycket oroad 1962, och inte har min oro stillats genom den rapport som nu lagts fram. Att i runt tal 25 000 personer är sysselsatta i arbeten, där de löper risken att drabbas av sjukdomen — de befinner sig med andra ord i en riskzon — känns inte precis lugnande. Förekomsten av ett så stort antal låt mig säga latenta fall synes vara ett verkligt motiv för att intensifiera de dammbekämpande åtgärderna. Hur många av dessa 25 000 som kommer att få silikos vet vi inte — vi hoppas naturligtvis att det inte skall bli någon. Men i vetskap om att 900 fall anmälts till försäkringsinrättningarna under de senaste tio åren torde man kunna dra den bestämda slutsatsen, att åtskilliga kommer att drabbas av sjukdomen. Det är riktigt som socialministern påpekar i svaret, att utredningen konstaterat att någon nedgång av frekvenssiffrorna skett under senare år, särskilt inom den kemiska industrin. Men det konstateras också att det finns områden — inom kvartsoch stenindustrin — som uppvisar en oförändrad och t.o.m. ökad sjukdomsfrekvens. Detta finner jag mycket alarmerande, allra helst som silikos är en så allvarlig sjukdom. Det finns ingen medicinsk profylax mot sjukdomen; den som en gång fått den kan aldrig bli av med den. Tidigare trodde våra medicinska experter att om en silikosskadad arbetare bytte sysselsättning och placerades på en dammfri arbetsplats, så skulle sjukdomen stanna upp i sitt förlopp och inte förvärras. Nu har forskarna emellertid konstaterat att så ingalunda är fallet — sjukdomen hejdas inte om en person som har lindrig silikos placeras på en dammfri arbetsplats. Sjukdomen kan ändå så småningom bli helt invalidiserande. Detta är ju fruktansvärt. Frågan är alltså snarare av teknisk än av medicinsk art. Det är på arbetsplatserna som åtgärderna i första hand skall sättas in — det är där man skall se till att sjukdomen inte uppstår. I rättvisans namn skall erkännas att det görs en hel del med dammätningsprov och utsugning av dammbhaltig luft, för att nämna några exempel, på arbetsplatserna. På många håll har de dammhygieniska förhållandena också blivit bättre än tidigare. Men det är inte tillräckligt — det framgår med all önskvärd tydlighet av den gjorda utredningen. Det kan klart utläsas att 25 års strävanden inte fört oss så mycket när mare målet: att få bort denna yrkessjukdom. Jag vill säga att jag betraktar utredningen som mycket förtjänstfull — jag har framhållit detta redan i interpellationen och jag upprepar det gärna. Utredningen ger enligt min mening underlag för sådana förebyggande åtgärder som innebär en verklig effektivisering av kampen mot silikosen. De föreslagna åtgärderna torde emellertid inte vara tillräckliga. Det problemkomplex man har att brottas med är väldigt och måste angripas på bredast möjliga front och med största möjliga kraft. En samlad satsning måste därför till. Nu när vi genom utredningen vet hur illa det ligger till på detta område får vi inte underlåta att vidtaga några åtgärder för att komma till rätta med problemet. Tillräckliga ekonomiska resurser måste ställas till vederbörande myndigheters förfogande. Socialministern sade i svaret att medel ställs till arbetsgruppens förfogande, och jag hoppas att dessa skall vara tillräckliga, så att gruppen kan genomföra sitt arbete på ett effektivt sätt. Företagen måste också få bestämda direktiv beträffande sina skyldigheter vad gäller förebyggande åtgärder. Om arbetarskyddskungörelsen behöver skärpas, bör det också ske. Problemet måste, som jag sade, angripas på bredast möjliga front och på alla områden. Jag vill, herr talman, slutligen uttrycka min tillfredsställelse över att socialministern har visat ett positivt intresse för denna fråga och över att denna arbetsgrupp har tillsatts. Jag hoppas att den snabbt skall kunna redovisa ett förslag till samlade åtgärder. LO har i sitt yttrande över rapporten enligt min mening tagit upp i varje fall de väsentligaste av de åtgärder som nu snarast bör utredas och genomföras. Denna sjukdom har krävt alltför många onödiga offer, alltsedan den drabbade stenarbetarna i Orsa under 1700-talet. Orsa kom också av samtiden att karak teriseras som änkornas och de oförsörjda barnens socken. Jag skall inte, herr talman, ta upp de ekonomiska aspekterna och inte heller frågan om ersättningen till de silikosskadade, eftersom jag inte har berört den sidan av saken i min interpellation. Kanske ändå det förslag, som yrkesskadeutredningen framlade om ersättning till dem som drabbas av silikos, skulle behöva tas upp till övervägande. Det kan vara något för socialministern att tänka på. Jag tackar än en gång för svaret.
Herr talman! Herr Fredriksson sade att han hade känt oro beträffande vad som hade företagits efter det att rapporten hade lagts fram. Jag vill svara att utredningen sedan år 1967 har remissbehandlats, och när remissvaren hade kommit in togs de överläggningar med bl.a. LO upp, som jag nämnde i mitt interpellationssvar. Jag vill gärna understryka att silikos är en svår sjukdom. Allt måste göras för att så långt som möjligt förebygga riskerna. Om jag förstod herr Fredriksson rätt var han nöjd med svaret, men han antydde i ett sammanhang att han gärna såg att omedelbara åtgärder i någon form vidtogs. Jag vill meddela att möjlighet har beretts att snabbt färdigställa kartläggningen av de arbetsplatser där det finns risk för silikos. Arbetsmarknadsstyrelsen kommer nämligen i samarbete med arbetsmedicinska institutet att som beredskapsarbete för ett antal gymnasieingenjörer fullfölja denna uppgift. Ett tjugotal ingenjörer kommer att ägna sig åt denna viktiga verksamhet.

Herr talman! Herr Larsson i Luttra har frågat mig, om jag är beredd att vidta åtgärder för att skapa lagstiftningsmässigt underlag för ett sådant system med differentierade vårdavgifter på ålderdomshem och liknande institutioner som nu tillämpas i ett stort antal kommuner. Interpellationen har samband med ett utslag av regeringsrätten som meddelades i mars i år. Regeringsrätten upphävde ett kommunalt beslut om att vårdavgifter på ålderdomshem skulle differentieras med hänsyn till vårdtagarnas ekonomiska förhållanden. Mot bakgrunden av bla. regeringsrättens utslag överväger man inom socialdepartementet de praktiska problem som är förknippade med gällande rätt på det här området.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret, som visserligen var något orakelmässigt men som jag ändå tolkar som klart positivt. Svenska kommunförbundet har i skrivelse till Kungl. Maj:t i detta ärende föreslagit en bestämmelse i socialhjälpslagen, som medger kommunerna att tillämpa ett differentierat vårdavgiftssystem. Kommunerna har ju varit i god tro att så kunde ske redan nu. I skrivelsen från Kommunförbundet konstaterar man också att systemet med differentierade avgifter har gammal hävd och i själva verket torde vara jämnårigt med tanken på till inackorderingshem omvandlade fattigvårdsanstalter. I dag tillämpar flertalet kommuner detta — system. <Sjukförsäkringsutredningens i fjol avgivna betänkande ger exempel på att man i statligt utredningsarbete har grundat sina förslag på systemets laglighet. Även socialstyrelsen har accepterat det. Kommunförbundet konstaterar att kommunerna alltså i det fallet befinner sig i gott sällskap. Men det hjälper ju inte, och därför förutsätter jag att ett förslag kommer att framläggas, som ger det lagstiftningsmässiga underlaget = för kommunernas beslut om avgifterna.

Herr talman! Jag vill instämma i vad herr Larsson i Luttra här anfört. Jag har själv varit något inblandad i denna sak och har skrivit en fråga riktad till socialministern, men då kommunikationsministern nu har lämnat ett interpellationssvar i ärendet — han var väl också rätt forum i det fallet — vill jag som sagt här bara instämma i vad herr Larsson i Luttra sagt. Det är viktigt att denna fråga lägges till rätta. Herr Larsson sade att systemet med differentierade avgifter har gammal hävd, och man kan väl inte direkt säga att systemet är orättvist, men klarhet bör ändå skapas. Man är ju nu också på väg att rätta till det. Även när det gäller landstingets vårdtagare har vi en del orimligheter. Där är det förmyndare som sköter verksamheten. Det systemet har vi påtalat många gånger. Även den saken kommer väl snart att rättas till. Vi har ju en utredning som sysslar med den saken, nämligen den s.k. Perssonska utredningen. Det är viktigt att vi får rätsida på dessa ting. De inkomster som kommunerna behöver för ändamålet måste på något sätt skaffas fram. Utgifterna är stora och ekonomin behöver förbättras genom större inkomster på den kommunala sidan utan att den enskildes rätt trädes för nära. Herr talman! Med det anförda vill jag som sagt bara instämma i vad herr Larsson i Luttra tidigare anfört.
Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig, om jag uppmärksammat den försämring i postservicen som omläggningen av postdistributionen kan medföra för vissa kunder och om jag vill redogöra för hur informationen om ifrågavarande omläggning skett. ningen av postdistributionen är att se som ett led i postverkets strävanden att genom lämpliga rationaliseringsåtgärder göra det möjligt att upprätthålla en postoch betalningsförmedling, som svarar mot allmänhetens berättigade krav och som sker med tillämpning av rimliga befordringsavgifter. Genom omläggningen av transportoch sorteringsorganisationen och det i anslutning därtill införda postnummersystemet kommer sålunda uppsamling, sortering, befordran och utdelning av brevposten att ske snabbare och säkrare än tidigare. Beträffande den s.k. A-posten — brev, postkort, betalningshandlingar, ilpaket och tidningar med utgivning minst två gånger i veckan — räknar man i dagens läge med att ca 85 procent av den post som inlämnas på eftermiddagseller kvällstid den ena dagen kan, oberoende av vilka distributionsavstånd det gäller, utdelas nästa dags morgon. Efter omläggningen räknar man med att kunna höja procenttalet till 95. I fråga om den övriga posten — den s.k. B-posten, d.v.s. paket och trycksaker etc. — är målet, att om den avlämnas i tid för befordran med eftermiddagseller kvällslägenheterna den skall nå centralorten i utdelningsområdet till kl. 12.00 följande dag och kunna utdelas senast därpå följande dag. Detta kan i en del fall innebära senare ankomsttider för B-posten. Herr Börjesson har också frågat på vad sätt postverket informerat om ifrågavarande omläggning. Informationsarbetet har innefattat distribution av material till riksoch lokalpress samt Sveriges Radio angående omläggningens syfte och innebörd. Lokal annonsering har skett över hela landet om de ändrade posttiderna. Genom postverkets kundtidning, som har en upplaga på 70 000 exemplar och som distribueras till de större postkunderna, har information lämnats vid flera tillfällen. Genom postkontoren och postverkets konsulentorganisation har direktkontakter tagits med de större företagen och tidningarna för diskussion av inlämningstiderna och för att säkra snabbast möjliga postbefordran. För genomgång av pressens problem i sammanhanget har poststyrelsen för övrigt haft upprepade sammanträden med Svenska tidningsutgivareföreningen och fackoch konsumentpressen. Listan på informationsinsatser skulle kunna göras längre, men det anförda bör räcka för att göra klart, att postverket inte skytt några mödor, när det gällt att informera om omläggningen.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet och chefen för kommunikationsdepartementet för svaret på min interpellation. Av statsrådets redogörelse framgår att den s.k. A-posten, d.v.s. brev, postkort, betalningshandlingar etc., nu distribueras snabbare och säkrare än tidigare. Detta vill jag notera med största tillfredsställelse. Däremot är det beklagligt att den s.k. B-posten, d.v.s. paket, trycksaker etc., genom i vissa fall längre befordringstid distribueras senare än A-posten. I det fall jag anfört i min interpellation kommer B posten inte att vara uppsorterad förrän under eftermiddagen. Det säger sig självt att detta vållar förseningar och arbetsanhopningar för de företag m.fl. som berörs härav. Den försämrade distributionen av B post innebär även nackdelar för organisationerna, som i stor omfattning använder sig av trycksaksförsändelser vid meddelanden, kallelser o.s.v. till sina medlemmar. I det av mig nämnda exemplet blir även brevlådetömningen tidigarelagd med en timma — även denna åtgärd innebär en försämring av postdistributionen. Jag hoppas att man när erfarenheter vunnits av omläggningen av postdistri Informationen om omläggningen synes ha skett på ett tillfredsställande sätt, även om man kunde ha efterlyst en mera allmänt genomförd annonskampanj om denna i tidningarna. Jag ber än en gång att få tacka statsrådet för svaret på min interpellation.
Herr talman! Herr Rask har frågat mig, om jag är beredd att medverka till att förhållandena ur trafiksäkerhetssynpunkt förbättras för cyklisterna. Herr Rask framhåller bl.a. det angelägna i att cykeltrafiken i möjligaste mån skiljs från övrig trafik och då särskilt biltrafiken. Jag vill i anslutning härtill nämna att vägplaneutredningen enligt sina direktiv har att utreda bl.a. frågan om en för cykeltrafik bättre anpassad planering av gator och vägar. I de riktlinjer för stadsplanering med hänsyn till trafiksäkerhet, som i december 1967 utgavs av planverket och vägverket, finns för övrigt vissa anvisningar om separering av trafik av olika slag. I samband med övergången till högertrafik vidtogs en mängd informationsåtgärder för att öka cyklisternas kunskaper och göra dem mera trafikmedvetna och för att påverka bilisterna att visa större hänsyn för de oskyddade trafikantgrupperna. Denna informationsverksamhet fortsätter nu och vidareutvecklas av de myndigheter och organisationer som är engagerade i trafiksäkerhetsarbetet.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet och chefen för kommunikationsdepartementet för svaret på min interpellation. Statsrådet hänvisar till vägplaneutredningen, och jag förutsatte att han skulle göra det. Men jag hade tänkt mig att han också skulle säga något därutöver, eftersom frågan om ökad trafiksäkerhet för den stora grupp som cyklisterna utgör är högst väsentlig. Statsrådet hänvisar också till den informationsverksamhet som pågår och vidareutvecklas av de myndigheter och organisationer som är engagerade i trafiksäkerhetsarbetet. Men jag tror inte att detta är tillräckligt, utan det måste helt enkelt skapas bättre förutsättningar för de människor som cyklar. I den broschyr angående riktlinjer för stadsplanering med hänsyn till trafiksäkerhet, som har utgivits av statens planverk i samverkan med statens vägverk och som jag åberopat i min interpellation, anges bl.a. som önskvärt att det i den framtida trafikplaneringen skiljs mellan cykeltrafiken och biltrafiken. Forskargruppen Scaft, som studerat möjligheterna till ökad trafiksäkerhet genom samhällsplanering, har i sin utredning enligt min mening gjort en riktig bedömning. I förordet till den nämnda broschyren heter det att planverket och vägverket »kommit till slutsatsen att resultaten av de genomförda studierna och de principiella tankegångar som där kommit till uttryck är av det värde att de bör läggas till grund för utformningen av vår trafikmiljö». Jag är medveten om att en helt genomförd differentiering för dagen: är något verklighetsfrämmande — det måste vara ett mål på mycket lång sikt. Men när det gäller starkt trafikerade vägar, tillfartsleder och gator och vägar inom städer och tätorter vore en differentiering redan nu försvarbar. En sådan differentiering skulle medföra bättre framkomlighet för såväl bilister som cyklister. Eftersom cykeln är ett både billigt och smidigt fortskaffningsmedel tror jag att en ökad trafiksäkerhet för cyklisterna också skulle innebära .samhällsekonomiska vinster. Många drar sig för närvarande säkerligen för att ge sig ut i trafikvimlet med en cykel, åtminstone på starkt trafikerade vägar och gator. Det har uppgivits att av antalet trafikdödade är omkring 25 procent cyklister och mopedister. Därför måste helt enkelt sådana åtgärder vidtagas att cyklisterna som trafikanter kan få en känsla av trygghet till liv och lem. Lägger man därtill att cyklisterna till mycket stor del är barn och äldre blir frågan om trafiksäkerhet ännu angelägnare. I en hel del andra länder har man kommit betydligt längre än vi gjort i vårt land när det gäller detta avsnitt av trafiken. I Belgien, Holland och Västtyskland har man i vägplanerna fastställt vissa program för cykelleder. Programmen går ut på en hel differentiering. Det går inte att bortförklara en jämförelse med dessa länder med att det cyklas betydligt mindre i Sverige än där. Man räknar nämligen med att antalet cyklar i bruk i Sverige ligger vid 1,5—2 miljoner och antalet mopeder vid cirka 800 000. Detta är den ena och väsentligaste anledningen till att jag framställde min interpellation. Men cykelns betydelse som medel att öka allmänkonditionen och den fysiska spänsten bör inte heller nonchaleras. Organisationer och enskilda har gjort goda insatser när det gäller propagandan för cykeln som medel att bygga upp och hålla kvar fysisk spänst. Från läkarhåll bedöms cykelmotionerandet som mycket lämpligt och stärkande. Från karolinska sjukhuset publicerades för en tid sedan resultaten av en undersökning. Man konstaterade att regelbunden cykelåkning kan ge än da upp till 15 procent bättre kondition. Det är väl också på det sättet att en förbättrad allmänkondition kan vara av stort värde på skilda områden i vårt samhälle. Även ur dessa synvinklar anser jag att förutsättningar ur trafiksäkerhetssynpunkt måste beaktas. Vad jag vidare syftade till med min interpellation var att framföra tanken att arbeten med iordningställande av cykelleder med fördel kunde ordnas som statliga eller kommmunala beredskapsarbeten. Statsrådet säger i detta fall ingenting i sitt svar. Men jag vill uttala som min åsikt att dylika arbetsobjekt borde anses lämpliga. Samtidigt vill jag understryka att jag är medveten om att undersökningar måste göras beträffande behovet av sådana arbeten och att planläggning i detta avseende äger rum. Statsrådet hänvisar i sitt svar till vägplaneutredningen. Jag kan bara hoppas att denma snart blir färdig och att förslag kommer att läggas fram om en för cykeltrafik bättre anpassad planering av gator och vägar. Jag vill än en gång tacka för svaret.
Herr talman! Jag vill gärna instämma i herr Rasks omdöme att cykelåkning är ett värdefullt medel när det gäller att befrämja konditionen och att cykling är nyttigt över huvud taget. Jag anser naturligtvis också, i likhet med herr Rask, att det är väsentligt ur trafiksäkerhetssynpunkt att man beaktar cyklisternas situation i trafiken. Huruvida utbyggnaden av cykelleder kan lämpa sig som beredskapsarbeten låter sig väl svårligen bedömas från denna talarstol. I den mån vägbyggnadsarbeten är aktuella som beredskapsarbeten får man bedöma om sådana objekt bör få prioritet. | Jag utgår från att såväl vägverket som trafiksäkerhetsverket har sin uppmärksamhet riktad just på de frågor, som herr Rask har berört i sin interpellation. Med tanke på det samband som dessa frågor kan ha med förhållandena i andra länder kan jag dessutom nämna, att en beredning pågår inom Nordisk' vägtrafikkommitté beträffande enhetliga vägtrafikregler för de nordiska länderna. Där diskuteras bla. iutformningen av särskilda bestämmelser om trafik med cykel och moped. Jag vågar sålunda påstå att vi har uppmärksamheten riktad på cyklisternas problem i detta sammanhang. Jag räknar med att de skall komma att ägnas tillbörlig hänsyn i både vägbyggandet och trafiksäkerhetsarbetet.

Herr talman! Statsrådet Lundkwvists senaste yttrande uppfattar jag som betydligt mera positivt än själva svaret. Jag är medveten om att frågan om cykelleder som beredskapsarbeten kanske inte direkt ligger under kommunikationsdepartementet. Som jag framhöll i mitt första inlägg förutsätter jag emellertid en planläggning, och denna planläggning görs väl inom ståtsrådet Lundkvists departement. Det. var från denna utgångspunkt jag ansåg att statsrådet även i detta avseende kunde ha sagt någonting positivt.

Herr talman! För ungefär ett år sedan tillkom Investeringsbanken. I statsverkspropositionen 1967 förekom den under ett annat namn — Investeringsfonden för utveckling, eller någonting liknande — men efter endast ett par månader uppträdde den plötsligt i en ny skepnad. Den blev hastigt en ny statlig bank. Denna bank tillkom under delvis ganska uppseendeväckande former. Man åsidosatte de arbetsformer som i vårt land har brukat följas vid beslut i för hela vår ekonomi viktiga frågor. Förslaget kastades fram lösryckt ur sitt sammanhang, och det var otillfredsställande utrett. Det grundades på ofullständiga promemorior, och remisstiden var rekordkort. Här var det nämligen bråttom. 500 miljoner kronor skulle investeras. Sannolikt var det läget på arbetsmarknaden som ingav regeringen ord, och avsikten med Investeringsbanken var väl mer att avleda uppmärksamheten från något som kastade en skugga på regeringens handlingskraft. Allmänheten bibringades uppfattningen att nu skulle regeringen ändra trenden på arbetsmarknaden. Något stort skulle ske. Det finns dock, herr talman, ingen anledning att ha något slags repetitionskurs i argument och motargument från förra årets debatt. Föredragningslistan för .dagens plenum är ändå tillräckligt lång. Det sades förra året att ytterligare 300 miljoner kronor skulle investeras i år. Några rev har regeringen i alla fall tagit in, ty nu är det fråga om »bara» 200 miljoner kronor. Enligt finansplanen skall återstoden — alltså 300 miljoner kronor — emellertid komma nästa år. Hur mycket har egentligen denna statliga investeringsbank lånat ut av den kapacitet som den har på 2500 miljoner kronor? Enligt uppgift lär ännu icke en enda krona vara utlånad. Det enda vi egentligen hittills hört är att underhandlingar pågår om vissa projekt, men längre har det tydligen inte kommit. Vi vet alltså inte någonting om bankens placeringar förrän någon gång längre fram — om det blir före valet i höst eller om det blir efter valet är väl tveksamt. Det är alltså ganska klent beställt med insynen i denna bank. Utskottets majoritet uttalar, att den »anser det väl motiverat att bankens kapacitet byggs ut». — Ja, vanliga läsare skulle kunna tyda detta så, att utskottet sitter inne med informationer som är undandragna oss reservanter och allmänheten, när utskottsmajoriteten på så lösa grunder kan påstå att den finner det väl motiverat att kapaciteten byggs ut, fastän man ännu icke har lånat ut en enda krona av dessa 500 miljoner och icke heller en enda krona av de 2 500 miljoner som banken har möjlighet att låna ut. Investeringsbanken är undantagen från bankoch fondinspektionens kontroll. ännu mera angeläget vore det väl då att riksdagen, som representerar folket och skattebetalarna, fick litet större insyn i bankens verksamhet. I sitt tal vid riksbankens jubileumsbankett i Stadshuset i förra veckan sade ordföranden i bankofullmäktige, statssekreterare Feldt, ungefär så här om riksbankens styrelse: Den håller sina sammanträden inom strängt lyckta dörrar. Likadant är det med Investeringsbanken, och så är det väl också med andra banker, men Investeringsbanken är sluten som ett ostron. Varför skulle inte Investeringsbanken kunna tillämpa samma principer för offentlighet som andra kreditföretag? Det blir allt vanligare här i landet att stora företag publicerar halvårsrapporter. Detta är en utveckling som jag tycker man bör uppmuntra och som vi hälsar med tillfredsställelse. Det finns banker som publicerar sina balanser med ännu «kortare intervall. Det är angeläget att vi får bättre insyn i Investeringsbankens verksamhet; hittills har vi inte sett någonting härom. Det finns inget skäl att ytterligare öka aktiekapitalet i Investeringsbanken med 200 miljoner kronor. Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen 1 av herr Virgin m.fl.

Herr talman! Till detta utlåtande finns fogad en reservation av centerns och folkpartiets företrädare i statsutskottet, vilka har yrkat dels att teckningen av ytterligare aktier i Investeringsbanken skulle begränsas till 180 miljoner kronor i stället för de 200 miljoner kronor som föreslås i propositionen, dels motsvarande begränsning av fullmäktiges i riksgäldskontoret tecknade garanti. Bakgrunden till vår reservation är, vilket också angetts i reservationen som en förutsättning, ett bifall till reservationen 6 i statsutskottets utlåtande nr 102. I det sammanhanget ställdes från centeroch folkpartihåll ett yrkande om en ökning av lånemöjligheterna till statens hantverksoch industrilånefond med 20 miljoner kronor och vi föreslog samtidigt motsvarande begränsning beträffande teckningen av ytterligare aktier i Sveriges investeringsbank. Herr talman!

Jag kommer vid en vo
Herr talman! Vi hade vid föregående års riksdag en ganska ingående diskussion om Investeringsbanken. I det beslut som då fattades förutsattes att man under årets riksdag skulle bestämma om ytterligare aktieteckning. Det förslag som nu framlagts ligger något lägre än det man då talade om, men det kan inte ändra något beträffande själva principen. Herr Björkman säger att förslaget var lösligt och att ofullständiga promemorior låg till grund för förra årets beslut.

Jag vill alltså tillbakavisa talet om att banken skulle vara ofullständigt förberedd då beslutet fattades förra året. | Sedan talade herr Björkman om hur mycket banken hade lånat ut. Inte en krona, säger herr Björkman. Herr Björkman bör ändå komma ihåg att Rom inte byggdes på en dag. Banken har ännu inte haft ett år på sig att verka. Enligt vad jag vet har den ändå haft betydande kontakter inom näringslivet, där man dock ännu inte varit helt färdig med de projekteringar för utveckling som banken skulle stödja. Om herr Björkman lugnar sig något och anpassar sina krav på banken till en normal utvecklingstakt, blir säkerligen också herr Björkman medveten om att denna bank har en betydande uppgift att fylla inom svenskt näringsliv. På ett område har man tagit kontakter, och de organisatoriska åtgärder na är såvitt jag är rätt underrättad så långt framskridna att man kan gå till handling omedelbart. Det är en uppgörelse med Sparbankernas bank om speciellt stöd åt småindustrin, som därigenom ges en bättre chans i det nuvarande konjunkturläget.

När herr Björkman talar om att det i denna bank skulle föreligga en bristande insyn, undrar jag vilken insyn man har i Enskilda banken, Svenska handelsbanken eller Skandinaviska banken. Visserligen ger dessa banker offentliga redovisningar, men den insyn som skulle kunna vara intressant ur allmänhetens synpunkt saknas säkerligen också där. Därför bör Sveriges investeringsbank kunna få arbeta i någorlunda lugn och ro. Den kan då bli en betydande faktor när det gäller det svenska näringslivets utveckling. Herr talman! Jag hemställer om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Herr Lindholm och jag har säkerligen inte olika meningar om banksekretessen; man får inte insyn i vad en styrelse har för sig innanför de slutna dörrarna. Investeringsbanken är emellertid en även för svenska förhållanden ovanligt sluten bank — den är, som jag sade förut, tyst som ett ostron och ingenting får man veta om den. Detta med Sparbankernas bank är ett intressant projekt. Investeringsbankens pengar skall alltså slussas ut till företagen över Sparbankernas bank. Jag trodde inte att detta var avsikten med den statliga Investeringsbanken. Jag tycker emellertid, som jag sagt tidigare, att det är klent beställt med insynen. Denna insyn anfördes som ett av argumenten förra året. I de 100 debatterna som vi hade med socialdemokraterna den 15 september — då hade beslut redan fattats om Inwvesteringsbanken, men den var ursprungligen en fond — sade man att löntagarna skulle få större inflytande och insyn. Hur mycket mer insyn har de egentligen fått sedan banken bildades? Det finns desto större anledning att ställa denna fråga som Investeringsbanken enligt tidningsuppgifter avser att utnyttja den möjlighet den har enligt aktiebolagslagen att förlänga räkenskapsåret till 18 månader. Det betyder alltså att räkenskapsåret löper från den 1 juli 1967, när banken bildades, till den 31 december i år. Hade räkenskapsåret bara löpt till den 1 juli i år kunde vi kanske ha hoppats på att få en verksamhetsberättelse för första året några veckor före valdagen. Men det får vi inte på grund av denna förlängning. Vi får inte veta någonting om denna banks räkenskaper, placeringar och balanser förrän kanske i mars— april nästa år. Nog måste man säga, herr Lindholm, att efter allt tal om större insyn har denna faktiskt blivit mindre, och det kommer att dröja väldigt länge innan vi vet någonting om bankens verksamhet.
Herr talman! När man startar ett företag av Inwvesteringsbankens storleksordning behövs givetvis en viss tid för inkörning av verksamheten. Det är därför ganska naturligt att man inte omedelbart kan presentera vissa resultat. Däremot förekommer, enligt vad jag blivit underrättad om, kontakter med betydande industriföretag om kommande investeringar. Men dessa industriföretag måste väl själva ha tid på sig för att förbereda och planera den utvidgning av verksamheten, för vilken man avser att få krediter genom Investeringsbanken. När herr Björkman säger att han velat ha en redovisning före valet frestas man lätt att tro att man från högerhåll leker med tanken att göra detta till något slags valfråga. Men det kommer väl fler val, och då förmodar jag att vi för vår del kan ha en betydande nytta av att få presentera redovisningen.
Herr talman! Av respekt för kammarens dagordning ämnar jag inte öppna en debatt om Investeringsbanken. Men jag vill ändå göra ett kort inlägg, eftersom jag tycker att hyckleriet sällan har firat sådana triumfer som när herr Holmberg, herr Björkman och andra talar om bristen på insyn i Investeringsbanken. Låt oss se vad det är fråga om! Den insyn som ni klagat på inte har förekommit är en insyn som gäller att uppgifter om bankens transaktioner med sina potentiella eller redan etablerade kunder skulle offentliggöras. Det finns inget intresse från bankens sida eller från aktieägarnas sida att på någon punkt lägga hinder i vägen för den informationen. Hindren kommer inte från oss och inte från banken — det vet herr Björkman mycket väl — utan hindren kommer från kunderna själva. I den mån en kund i Investeringsbanken inte vill ha sina relationer med banken offentliggjorda i pressen, tycker jag att vi skall respektera det — jag vill inte diskutera vilka motiv man kan ha härför — men man skall framför allt respektera det av den anledningen att syftet med banken är att den skall arbeta effektivt och göra en insats i svenskt näringsliv. Ert krav på insyn av den typ ni vill ha och som kunder i andra banker är skyddade mot av banklagen reser ni inte av något intresse för Investeringsbanken, utan ert intresse är att för hindra och försvåra Investeringsbankens arbete. Studerar man sammansättningen av bankens styrelse, finner man att det finns en effektiv insyn i banken. Det är verkligen — jag upprepar det — ett långt drivet hyckleri när man låtsas att Enskilda banken och Skandinaviska banken ger större insyn i sin verksamhet än vad Investeringsbanken gör. I Investeringsbankens styrelse sitter Metalls ordförande Åke Nilsson, där sitter Yngve Persson och där sitter ett antal riksdagsmän i sin egenskap av riksdagsmän. I vilken annan bank har det allmänna och löntagarna den insynen, herr Björkman?

Herr talman! Liksom jag tydligen provocerade statsrådet Wickman har han provocerat mig genom att säga att han sällan skådat maken till hyckleri. Jag har ingalunda begärt att ni skall tala om vilka kontakter och kunder banken har. Självfallet inte; det är ingen bank som gör det. Jag såg i en TV intervju med statsrådet Wickman att det pågår överläggningar om, som det förefaller, ganska stora projekt. Det måste vara ganska stora projekt, eftersom man, trots att man har en lånekapacitet på 2 500 miljoner, ändå vill öka aktiekapitalet med ytterligare 200 miljoner kronor. Jag förstår att inte heller kunderna vill ha någon publicitet kring sina kontakter med banken. Men jag är inte alldeles övertygad om att herr Wickman har rätt på varje punkt i vad han säger. Jag skall emellertid inte ge mig in på något som jag inte kan bekräfta. Vad jag talat om är riksdagens insyn i bankens verksamhet. Jag tog upp det förhållandet, att man förlänger räkenskapsåret till 18 månader, varigenom vi inte får någon redovisning från banken förrän någon gång in på nästa år. Jag tycker inte att det är hyckleri att begära: att riksdagen får veta litet mer om detta stora bankprojekt.

Herr talman! Utskottet kan på sätt och vis sägas ha haft flera skäl för att utforma sitt utlåtande rörande Atomenergis verksamhet så allmänt som det gjort även i år. Det är ju så att 1966 års atomenergiutredning har avgivit ett delbetänkande med förslag att Studsvik skall skiljas från AB Atomenergi och erhålla en särskild stiftelse som huvudman. Men den granskning av vår svenska atompolitik i stort som utredningen skall göra väntar vi alltjämt på, många av oss med viss otålighet — det skall erkännas. Vi vet genom "propositionen att ingenting under det kommande året kommer att hända med Studsvik. även Ranstad skall fortsätta i gamla hjulspår. Marvikenprojektet skall slutföras, ett kapitel som jag strax skall återkomma till. Samarbete har inletts med olika länder för framtagande och fulföljande av snabba reaktorer, men vilken roll Sverige skall spela i detta sammanhang är oklart. Tiden går och stora pengar slukas av en atompolitik som vi inte kan komma ifrån förrän vi bevittnat det slutliga ödet för den dyrbara men i övrigt dubiösa anläggningen Marviken.

Det innebär att vi har satsat genomsnittligt i det närmaste 161 miljoner kronor varje år under de senaste tio åren. Det vore kanske på tiden att man ett ögon blick stannade och frågade sig: Vad har vi fått för dessa mycket stora anslagsbelopp? I stället skall vi fortsätta, i varje fall tills vidare, som om ingenting hade hänt. Jag skall, som sagt, medge att i denna situation, när atomenergiutredningen arbetar, det inte är lätt att ställa upp några nya och djärva mål. Man har såvitt jag förstår ingen aning om dessa mål. Låt gå för att atomenergiutredningen skall framlägga riktlinjerna för det fortsatta arbetet. Men det är betydelsefullt att till dess en öppen och förutsättningslös diskussion snarast kommer i gång om atompolitikens framtid. Eftersom vi av bister erfarenhet vet att atombolagets ledning inte frivilligt bidrar till någon större offentlighet kring sina förehavanden hade det varit önskvärt att utskottsutlåtandet haft en sådan karaktär att det varit ägnat att stimulera den offentliga debatt som behövs i detta ämne. Så har tyvärr inte blivit fallet. Jag vill emellertid klargöra att jag personligen inte har några gäss oplockade med utskottet. Jag vill tvärtom uttala min tillfredsställelse över den ton av vänlig förståelse som i år för första gången visats mina framställningar. Det inger onekligen ett visst hopp om att de kritiska synpunkter och de allt starkare krav på en grundlig reform av vår atompolitik, som jag under flera år här i riksdagen har talat för, kanske är på väg att äntligen vinna resonans även i de bestämmande kretsarna. Låt mig i klartext säga — jag ser att statsrådet Wickman tyvärr har lämnat kammaren — att det är många som ställt stora förhoppningar på statsrådet Wickman i detta fall och ännu inte har uppgett dem. Vi kan också förstå att han velat gå försiktigt fram och varit ängslig för att göra någonting förhastat. I och med Marvikenanläggningens färdigställande, som är att vänta tämligen snart, står det klart, att vår atom politik nu går in i en helt ny och verkligt allvarlig epok. Bolagets ledning måste liksom en praktiskt taget enhällig expertis konstatera att denna väldiga och dyrbara anläggning i det utförande projektet nu har fått icke förmått att på något håll väcka intresse som en kraftproducerande anläggning. Inte nog härmed, herr talman: Tyvärr blir uppenbarligen hos ett stort antal experter den farhågan allt starkare, ju närmare sitt färdigställande Marvikenanläggningen kommer, att densamma kommer att resultera i kännbara årliga driftförluster. I så måtto skulle vi alltså erhålla ett nytt Ågestaverk, dock med den skillnaden att Ågestaanläggningen är byggd på en förstklassig teknologi, vilket dess värre inte kan sägas om Marvikenanläggningen. På grund av de stora förlusterna måste ju på sin tid Stockholms stad avböja tanken på att överta Ågestaanläggningen. Detta beslut kanske dock nu kan bli ändrat genom de framförda planerna att bygga om Ågestaanläggningen till ett fjärrvärmeverk, vilket möjligen skulle göra detta företag ekonomiskt acceptabelt. För Marvikenanläggningens del finns ingen sådan utväg. Situationen blir kanske ännu bedrövligare om de pessimister får rätt som befarar att Marvikemanläggningens utrustning med det omskrivna nukleära överhettningssystemet, som är förutsättningen för att driften skall kunna bli ekonomisk, på grund av säkerhetsskäl över huvud taget inte kommer att kunna godtas. Om detta skulle inträffa vore det ett totalt underkännande av den för projektets genomförande ansvariga bolagsledningen. Men även om det inte går så illa står det, som professor Torsten Gustafson i en artikel i Dagens Nyheter för någon månad sedan underströk, alldeles klart att en grundlig nyorientering av atompolitikens framtida uppläggning nu är oundgängligen påkallad. Situationen är ju helt enkelt den att efterfrågan på elkraft stiger mycket hastigare än vad man tidigare kunnat beräkna, både ute i världen och här hemma. Det konstateras i AB Atomenergis årsredovisning att man på alla håll måst revidera de tidigare prognoserna. Detta gäller även den svenska energikommitténs rapport från augusti och centrala driftsledningens utredning från december 1967. Utan att här fördjupa mig i de intressanta siffrorna vill jag helt kort konstatera, att man på alla håll i den västliga världen synes vara ense om att detta snabbt växande behov av elkraft måste tillgodoses genom kärnbränsle. Hur står vi nu rustade, herr talman, för att klara detta snabbt växande behov av elkraft? Dess bättre finns av allt att döma ingen anledning till panik, eftersom Vattenfall, ett antal kommuner med Stockholm, Göteborg och Norrköping i täten samt olika privata intressenter, där oskarshamnskonsortiet ligger längst framme, på egen hand tagit olika initiativ för att projektera flera anläggningar. Jag kan här nämna Ringhals vid Värö, Östersjöverket utanför Trosa, Oskarshamn, Barsebäck, Krångede utanför Gävle samt Stockholm, Göteborg och Norrköping. Dessa tillsammans torde kunna klara efterfrågan en bra bit in på 1980-talet utan att uppoffra de naturskönhetsvärden som vi äger i ännu oreglerade älvar — jag tänker givetvis främst på Vindelälven.

Herr talman! Herr Ståhl slutade sitt anförande med att markera att han inte har något yrkande, och det innebär såvitt jag förstår att han åtminstone i detta avseende ansluter sig till utskottets uttalande. För min personliga del måste jag säga, att om jag vore i herr Ståhls kläder skulle jag vara litet mindre bestämd i mina uttalanden. Ty det är ändå så att det bland världens främsta vetenskapsmän på detta fält råder skiljaktiga meningar. Vidare befinner sig verksamheten på området under stark utveckling. Därför är det kanske litet för tidigt att vara så tvärsäker om vilken lösning som är den enda riktiga och naturliga som herr Ståhl tycktes vara. Det är tvärtom så att en betydande forskning alltjämt är nödvändig. På detta område förekommer samarbete med andra länders vetenskapsmän — ett samarbete som enligt uppgift har gett goda impulser och lett det svenska atomforskningsarbetet fram till en sådan nivå att vi i betydande utsträckning blivit självständiga. Det är klart att denna verksamhet medför stora kostnader. Det var vi medvetna om när vi första gången behandlade frågan om anslag till atomforskningen. Detta är ju ett nytt område som när det gäller utveckling kräver enorma belopp i förhållande till andra områden. Om man gör en jämförelse mellan de kostnader vi har i Sverige och dem man har i andra länder vågar jag påstå att våra kostnader är relativt små i förhållande till vad som är fallet i åtskilliga andra länder som sysslar med atomenergiverksamhet. Vissa utredningar pågår. Herr Ståhl nämnde dem också. Vi får väl avvakta resultaten av dessa och anpassa vårt framtida handlande efter de erfarenheter man gör på detta område. Herr talman! Jag hemställer om bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Eftersom det hävdats att jag talar med stora bokstäver ber jag att få påpeka att jag varje gång jag yttrat mig i detta ämne, och även i dag, har talat om att jag helt och hållet är lekman. Men vad har vi att göra såsom lekmän? Vi skall inte bedöma de tekniska detaljerna, utan vi skall ställa frågan: Är dessa pengar vettigt använda? Som jag nyss sade har vi på tio år satsat 1 681 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar. Är vi då inte skyldiga att ställa frågan: Är dessa pengar riktigt och rimligt använda? Det är riktigt att många andra länder använt mycket mer pengar än vi har gjort. Vi skall inte tala om Sovjetunionen och Amerikas förenta stater. Men vad har man i Amerika fått ut för dessa pengar? Jo, man har fått en kraftproduktion genom lättvattensystemet som redan nu är av betydande omfattning och som under de närmaste tio åren kommer att bli det helt dominerande i USA. Men vad har vi fått för våra pengar? Fortfarande praktiskt ingenting när det gäller tillskott till vår kraftproduktion. Vi har fått fram en expertis som vi naturligtvis skall sätta stort värde på och har nytta av, men det kanske vi hade kunnat få på ett mycket billigare sätt. Jag anser att man inte i längden utan vidare kan godtaga dessa förhållanden. Man måste ta ställning till om dessa pengar är vettigt använda. Om vi kommer fram till att vi även i fortsättningen måste satsa stora belopp på utveckling av atomenergiverksamheten måste vi se till att metoderna blir rimligare, riktigare och rationellare än de varit hittills. Därför är en omprövning absolut nödvändig.
:Herr talman! Låt mig bara säga att jag finner det helt naturligt och i hög grad berättigat att herr Ståhl ställer en fråga beträffande de väldiga utgifter som i detta sammanhang har belastat statskassan och skattebetalarna. Det är alldeles klart att ett mycket tungt ansvar vilar på regeringen för denna politik. Det är också klart att det, som herr Ståhl påpekade, har varit mycket svårt att få tillräcklig insyn i det arbete som pågått. Jag minns att man för några år sedan kunde konstatera — det tyckte åtminstone jag — att utskottet hade svårt att tillräckligt väl belysa vad som faktiskt ägde rum. I betraktande av dessa förhållanden och med tanke på hur stor denna fråga är tycker jag att herr Ståhls efterlysande av — om jag så får kalla det — en svensk atomenergipolitik är synnerligen välmotiverat. Den omständigheten att en utredning sitter utgör enligt mitt sätt att se icke tillräcklig anledning för regeringen att iaktta tystnad i denna fråga. Jag vill, herr talman, uttala som min mening att det borde vara naturligt att regeringen gjorde något uttalande och inte bara kröp bakom att den har tillsatt en utredning.
Herr talman! Jag vill bara erinra om att det system som man arbetar med i Sverige inte är isolerat från atomenergiutvecklingen i andra länder. Detta system tillämpas i mycket hög grad också i Amerika. Att i dag — som herr Ståhl gör — med bestämdhet förklara att just ett visst system blir det som skall tillämpas i framtiden bör man akta sig för. Som vetenskapsman borde herr Ohlin känna till, att man i begynnelsen av en forskning kan arbeta med olika uppslag. Det är nämligen inte säkert att just ett av dessa är den slutliga lösningen, utan det kan också bli en kombination. Jag vidhåller, herr talman, mitt yrkande.

Herr talman! Herr Lindholm uppkallade mig till ett genmäle, ty hans uttalande till förmån för vad han kallar den svenska linjen och hans starka betonande av möjligheterna av att den har en framtid för sig gör mig verkligen orolig. är det detta man i fortsättningen ämnar satsa på och driva vidare, eller är man även inom det svenska atombolaget medveten om att man måste pröva nyare och effektivare metoder? Det går inte att påstå att tungvattenmetoden, som vi prövar i Marviken och som först var tänkt att bli den helt dominerande, kan mäta sig med den metod som nu mer och mer har vunnit insteg i Amerika. Man för ju nu in detta nya system i Marviken för att över huvud taget göra anläggningen något så när räntabel och från ekonomisk synpunkt vettig. Jag vill bara ha en försäkran om att man inte fortfarande är fastlåst vid det hittillsvarande svenska systemet, ty det är vad jag fick anledning att förmoda efter vad herr Lindholm nyss sade. Jag efterlyser en uttrycklig förklaring att man är öppen för nya riktlinjer inom atompolitiken även i det svenska bolaget.
Herr talman! Jag vill göra ett tillrättaläggande, även om jag inte är säker på att herr Ståhl kommer att acceptera det. Jag tycker att det är viktigt att det — i varje fall i kammarens protokoll — i denna debatt fastslås att den motsättning, som herr Ståhl reser upp mellan å ena sidan den svenska linjen och å andra sidan den lättvattenlinje, som för närvarande har mycket stor marknadsframgång, ingalunda är så absolut som herr Ståhl vill ge intryck av. Det kan vara svårt att precisera hur stor andel av tekniken som är densamma, men det är en mycket stor del. Verksamheten i Marviken, som herr Ståhl betraktar som ett monument över en misslyckad framtidsbedömning, utgör i verkligheten det nödvändiga tekniska förarbetet för att kunna bygga oskarshamnsreaktorn. Hela det svenska atomprogrammet har varit inriktat på att skapa en industriell kapacitet, som utan licensberoende kan offerera svenska reaktorer. Ser vi på resultatet som det är i dag och bedömer atomprogrammet utifrån detta resultat, måste vi konstatera att detta program — och jag understryker det — är en stor framgång. Beloppen har visserligen i och för sig varit stora absolut sett, men ser man dem i relation till förväntad installerad kapacitet på kärnkraftområdet, och ser man dem också i relation till våra totala resurser och sedan gör en jämförelse med vad dessa program har kostat utomlands, kommer man att finna att det svenska programmet har varit — internationellt sett — billigt. Inget av de länder som har satsat i förhållande till sina resurser i stort sett lika mycket som Sverige — détta gäller Danmark, Belgien, Nederländerna: och Schweiz — står i dag i den situation där vi nu befinner oss, nämligen att de uppnått en egen industriell kapacitet på området. Ser vi till det resultatet har programmet alltså varit en framgång. Man kan göra en analogi och säga att vi har visat möjligheten att i Sverige driva fram en avancerad teknik till internationellt sett mycket låga kostnader. Det är ungefär samma förhållande här som beträffande ett annat projekt, som vi med rätta kan vara stolta över, nämligen utvecklingen av Viggen-projektet. även detta är absolut sett ett mycket stort och dyrbart projekt, men vid en internationell jämförelse är det ändå med förhållandevis begränsade resurser som vi har lyckats genomföra det.
Herr talman! Jag vill bara till herr Ståhl säga att jag icke är så hårt bunden som han tycks vara. Om jag utgår från vad han sagt i år och vad han sade förra året finner jag att han tycks vara synnerligen stelt knuten till enbart en lösning på detta betydektsefulla område.

Herr talman! Jag tycker det finns anledning att här något uppehålla sig vid det sätt på vilket Marvikens kraftstation kom till. Marviken kritiseras nu ganska starkt, men jag vill påminna herr Ståbl om att samme professor Gustafson hade tillfälle att yttra sig om marvikenprojektet före dess tillkomst. Det förekom en debatt i Ingeniörsvetenskapsakademien, där — jag vågar säga det — hela den expertis som finns inom atomkraftsområdet i vårt land var samlad för att diskutera, huruvida Marviken vore ett klokt projekt eller ej. Det fanns vid det tillfället ingen som vågade säga, att det inte skulle vara användbart och att det inte skulle vara befogat att bygga kraftverket. "Hela expertisen var visserligen inte enig i alla stycken, men det fanns ingen som ansåg sig veta tillräckligt mycket för att kunna påstå att det skulle vara felaktigt, och därför fattades det också beslut i den riktning som skedde. Vidare är det inte säkert, herr Ståhl, att den debatt som nu förs om lättvattenreaktorns absoluta fördelar kommer att visa sig vara hållbar och stämma för framtiden. Det förhåller sig på det sättet, att de nu kända urantillgångarna har sin begränsning, och jag förmodar att det inte är herr Ståhl obe kant att lättvattenreaktorns möjlighet att tillvarata energiinnehållet i uran är mycket låg. Det är bråkdelar av det verkliga energiinnehållet som man kan få ut i lättvattenreaktorn. Däremot blir utfallet betydligt bättre i tungvattenreaktorn. Vad som kanske är det viktigaste i det spel som försiggår är att få klarhet i denna utveckling innan man kommer fram till bridern, som vi väl alla önskar skall komma därför att de nu kända urantillgångarna icke skulle komma att räcka så förfärligt länge till. Man är fullt medveten om att bränslet till bridern skapas i mycket större procent i tungvattenreaktorn än i lättvattenreaktorn. Ur dessa synpunkter kan det därför vara riktigt att man har fullt klart för sig de bägge projektens möjligheter att skapa förutsättning för att ge atomkraft i fortsättningen. De urantillgångar som nu är kända är relativt begränsade, och det måste vara angeläget att utvinna så stor del av energieffekten som står att få genom att skapa reaktorer av olika slag. Landets möjligheter att behålla tekniker på detta område har i hög grad varit beroende av den verksamhet man varit. beredd att sätta i gång inom landet. Det kan man inte komma ifrån, herr Ståhl. Det är inte lätt att göra detta enbart med hjälp av löften. Man kan inte stå och säga: Det skall komma någonting här, det skall bli något om: ni bara stannar inom landet. Det har funnits tider då det förelegat. stor risk för att de tekniker vi hade på detta område var färdiga att ge sig av till andra länder, speciellt då Amerika. Genom de åtgärder som vidtagits har vi lyckats behålla dessa tekniker så att vi nu kan få fram atomkraft i vårt land på ett rimligt sätt. Jag tycker att herr Ståhls resonemang om den effekt man redan utvunnit i Amerika är betydligt överdrivet. De lättvattenreaktorer man nu har i Amerika är visst inte av den otroliga stor lek som man försöker göra gällande. Hittills är det fråga om relativt små experimentreaktorer, även om jag är medveten om att man nu planerar verkligt stora sådana på 1000 mW o.d. Ännu är emellertid inte en enda sådan reaktor färdig och i drift. I Europa har vi heller inte någon så stor reaktor i drift. En av de största atomreaktorer vi kommer att få i Europa blir faktiskt den i Oskarshamn, som skall komma i gång på 1970-talet. Jag tror inte att det finns någon ännu av större storlek i Europa. Det är klart att utvecklingen kostat mycket pengar, men jag vill inte gå med på att det finns tillräckliga skäl att hävda att vi handlat fel, även om det kan finnas anledning till försiktighet.
Herr talman! Herr Henningsson och jag är nog ganska överens. Jag har inte påstått att det för närvarande produceras några större energikvantiteter i de amerikanska lättvattenreaktorerna, men jag har sagt att de under 1970 talet kommer att spela en avgörande roll för den nya energiproduktion som behövs. Detta står jag fast vid. Vidare är det naturligtvis riktigt att lättvattenreaktorerna måste betraktas som en öÖvergångsform tills vi får en mera ekonomisk, snabbare och framför allt uransnålare reaktortyp. Men för närvarande och. för att fylla de energibehov som uppstår under överskådlig tid vet vi att tungvattenreaktorerna inte förslår. Vi vet däremot att lättvattenreaktorn är användbar. Det är väl ingen slump att, såsom jag nämnde, alla de sex, åtta företag av olika typ som nu i vårt land projekterar kraftanläggningar med kärnbränsle bygger på lättvattenprincipen. Inget av dem reflekterar f. n. på tungvattenreaktorn, i synnerhet inte efter de erfarenheter man fått av Marviken. i Inte heller jag vill vara för katego risk, men jag tyckte att statsrådet var i tvärsäkraste laget när han talade om att Marviken oundgängligen var en förutsättning för att bygga oskarshamnsreaktorn. ASEA levererar för närvarande reaktorer och stora anläggningar till dem som är intresserade och eventuellt vill köpa. Jag tror inte att vare sig statsrådet eller den mängd av experter som han talar om i detta ämne vågar göra gällande att just Marviken skulle ge de nödvändiga erfarenheterna. De lär ha vunnits på många andra håll. Jag utgår från att statsrådet vill vara med om att ge den blivande atompolitiken i landet en sådan rationell utformning, att den verkligen kommer att spela en roll för vår kraftförsörjning. Det är det målet vi vill nå. Vi får inte hålla på att leka med atomkraften i Studsvik och på andra håll och samtidigt exploatera de älvar som finns kvar i Norrland. I så fall blir det ingen vettig atompolitik. Vi måste snarast producera sådana kraftresurser av kärnbränsle att de fyller en verklig funktion.

Herr talman! De kraftproducenter som i dag skall svara för elförsörjningen måste naturligtvis i sin utbyggnad av atomkraften välja den reaktortyp som de vet fungerar, även om de inte kan säga att det är den typ som i det långa loppet kommer att lösa problemet. Att de använder den typ som de vet fungerar i den storleksordning de vill ha är ingenting att förvåna sig över. Man får emellertid inte blunda för det faktum att vi förmodligen kommer att få en blandning av såväl lättvattensom tungvattenreaktorer om vi skall kunna få underlag för kommande bridreaktorer. I den utvecklingen kommer båda systemen att bli nödvändiga. Det kommer inte, herr Ståhl, att lyckas att med enbart lättvattenreaktorer skapa tillräckligt med bränsle för de bridreaktorer som man vill ha i fortsättningen; under en övergångstid måste man ha även tungvattenreaktorer. Expertisen är fullständigt enig om att tungvattenreaktorns möjligheter att skapa underlag för plutonium är betydligt större än lättvattenreaktorns och har större värde för produktionen.
Herr talman! Jag tyckte att statsrådet Wickman var mycket tvärsäker, men herr Henningsson överträffade honom vida; han vet att i framtiden kommer det att behövas tungvattensteknik etc. Det är verkligen mycket sagt i en fråga som diskuteras. Vad man vet är att det för närvarande byggs och planeras en lång rad av lättvattenreaktorer; man vet att dessa fungerar och man kan beräkna att kostnaderna blir vad man anser måttliga. Beträffande tungvattenreaktorerna föreligger en mycket vagare bedömning. Tills vidare satsar man alltså på lättvattenreaktorerna. Det har talats om en eller annan tungvattenreaktor, men ingen vill bestrida att lättvattenreaktorerna dominerar. Trots att man i Sverige har hållit på tungvattenreaktorn säger nu statsrådet Wickman att vår atomenergipolitik varit en framgång. Det är märkligt att om man gör vad som i teknikerkretsar kallas att satsa på fel häst betraktas det som en framgång. Herr Lindholm har inget annat att säga än att hundraprocentigt säkert är ingenting på jorden. Nej, det är klart, men bedömningen i olika länder av sannolikheterna framgår av att man satsar på lättvattenreaktorerna. Sverige kan ju, herr statsråd, liksom andra köpa tekniken för lättvattenreaktorer. Detta kostar naturligtvis en : licensavgift, men den kostnaden är ringa jämförd med de väldiga belopp varmed man här rör sig. Därför var statsrådets försök att bygga upp Oskarshamnsverket på Marviken ett såvitt jag förstår mycket svagt grundat försök. Det går mycket väl för ett land att skaffa sig lättvattenreaktorer utan att ha egna tungvattenreaktorer. Under den svenska atompolitikens första år tror jag inte att man kunde resa några invändningar mot de satsningar som gjordes. Man visste för litet, och det fanns ingen grund för att hålla mer på den ena tekniken än på den andra, och det fanns vissa skäl som talade för tungvattenreaktorn. Om statsrådet Wickman vill åberopa att man på detta stadium här i Sverige räknade med möjligheten att vi själva skulle vilja framställa stridsmedel av kärnvapentyp, något som väl var en medverkande faktor på detta tidiga stadium, tror jag inte att någon vill motsäga honom. Men frågan är vad som inträffade något senare. Då framfördes bl.a. från ASEA-håll en mycket bestämd kritik mot den svenska linjen; man förklarade att den skulle komma att bli besvärlig och dyrbar. När staten bestämde sig för tungvattentekniken och lade ut beställningar på grundval härav var det kanske naturligt att ASEA:s deltagande i den debatten upphörde. Professor Hannes Alfvén — vår världsberömde forskare som ju deltagit i atomenergiarbetet — framförde för åtskilliga år sedan en mycket kraftig kritik och förordade en bestämd omläggning av den svenska atomenergipolitiken. Detta gjorde ett starkt intryc!- på mig. Därefter har liknande synpunkter framförts från andra håll. Nog måste man väl säga att regeringen, när den sköt alla dessa invändningar åt sidan, tog på sig ett betydande ansvar. Till detta kommer nu till sist att det, som herr Ståhl påpekade, varit så svårt även för utskottet att få någon riktig insyn i atomenergibolagets verksamhet. Statsrådet Wickman, som lovat att det skall bli så bra insyn i statliga företag, tycks inte ha någon riktigt bra hand med dessa företag. Statsrådet Wickman lovade mig för ett år sedan att vi skulle få en väldigt fin insyn i Norrbottens järnverk. Det löftet avgavs med anledning av bolagets felaktiga investeringar i en valsverksanläggning men jag har mig inte bekant att statsrådet ännu har infriat detta löfte. Detta var emellertid en parentes, nu är det atomenergibolaget vi diskuterar. När det gäller frågor av denna kolossala räckvidd borde det ha varit en öppnare redovisning från regeringen och alltså även från det statliga företagets sida. Det är en väsentlig sak. Det är inte fråga om att avslöja några tekniska hemligheter, utan det gäller just en allmän redovisning som <jag har talat om. Här har det enligt min mening brustit. Jag är glad att herr Ståhl tog upp den här saken. Jag anser att den har en så stor betydelse att den bör diskuteras i denna kammare åtminstone en gång om året.

Det gäller en myc: ket stor sak.
Herr talman! Det var ett par påståenden av herr Ohlin som föranledde mig att begära ordet. Herr Ohlin gjorde gällande att det skulle föreligga svårigheter för utskottet att få insyn i atombolaget. Jag vill då meddela att utskottet har — inte i år men tidigare — haft föredragningar av representanter för atombolaget. Vi har därvid fått svar på samtliga frågor som vi ställt. Avdelningen inom utskottet har alltså inte haft några svårigheter att av bolaget få alla de uppgifter som avdelningen önskat. även om vi inte i likhet med herrarna Ståhl och Ohlin är atomexperter, så har vi ändock haft tillfälle att ställa frågor på det begränsade område där vi lekmän har möjlighet att röra OSS. Herr Ohlin sade bestämt att det blir mycket dyrare med tungvattenreaktorer än med lättvattenreaktorer. Men vi har ju ändå fått uppgiften att tungvattenreaktorerna om de blir tillräckligt stora i ekonomiskt hänseende kan konkurrera med lättvattenreaktorerna. Detta är alltså vad expertisen på området förklarat, och i någon mån får man väl rätta sig också efter dem som är fackmän och inte enbart efter en lekmannaexpertis som den som uppträder här i dag.
Herr talman! Får jag fråga herr Lindholm om han tycker att man för en rimlig informationspolitik när man lägger så hård munkorg på de anställda som man gjort inom atomenergibolaget?
Herr talman! Jag tror inte att munkorgen är hårdare inom atombolaget än inom andra, enskilda bolag som sysslar med teknisk utveckling. Jag tror inte att de anställda i ett enskilt bolag springer på gator och torg och talar om den tekniska utveckling bolaget sysslar med.

Herr talman! Här gäller det inte att avslöja några tekniska hemligheter. Här gäller det ett företag på vilket svenska staten och skattebetalarna satsar väldiga belopp — det rör sig om många hundratals miljoner. Det gäller frågan huruvida man utan risk för att några hemligheter rörande tekniken kommer ut skall sörja för så goda informationer som möjligt eller vidta åtgärder i begränsande syfte härvidlag. Skulle man inte möjligen kunna tänka sig att staten någon gång kunde föregå med gott exempel när det gäller möjligheter till insyn?

Herr talman! Herr Ohlin påstod. att jag framförde gissningar med en väldig tvärsäkerhet. Professor Ohlin är professor i nationalekonomi och inte i kärnfysik. Därför kan jag ha samma rätt att framföra mina synpunkter som herr Ohlin har att framföra sina, och jag gör det också. Sedan vill jag gärna tala om för herr Ohlin att alla som har sysslat med dessa spörsmål är helt ense om att tungvattenreaktorns skapande av plutonium är betydligt överlägset det skapande av plutonium - som också äger rum i en lättvattenreaktor. De förutsättningar som herr Ohlin talade om när det gällde vapenanskaffning gäller även här. Man vill skapa underlag för bridreaktorn. Det är inte alls någon skillnad; det är samma plutonium det är tal om. Man måste alltså i den långa kedjan ha en övergång mellan lättvattenreaktorn och tungvattenreaktorn till bridreaktorn. | Jag skall gärna hålla med herr Ohlin om att ASEA varit mycket kritiskt mot Marviken under viss tid. Men, herr Ohlin, det har också kommit mycket positiva uttalanden från ASEA. På den s.k. atomdagen 1966 uppträdde en docent Hannerz från ASEA här i Stockholm och förklarade att Sverige kunde känna sig lyckligt över att ha just ett sådant övergångsstadium som Marvikenreaktorn. Det betraktade Hannerz vid det tillfället som ett utomordentligt exempel på en nyskapelse för övergången mellan lättvattenreaktorn, tungvattenreaktorn och den bridreaktor man siktar på. Han ansåg att det var ett utomordentligt mellanting som här hade skapats, och detta uttalades alltså av ASEA:s specialist, docenten Hannerz. Jag vet att det har framförts även andra uppfattningar från ASEA, men orsaken till att ASEA haft olika uppfattningar skall jag inte gå in på.

Herr talman! Riksdagen har i dag att ta ställning till den procentsats som skall ligga till grund för avgiftsuttaget till ATP för åren 1970—1974. För närvarande är procentsatsen 9 och den skall enligt tidigare beslut höjas till 9,5 år 1969. Riksförsäkringsverket har lagt fram fem alternativa förslag och socialministern har stannat för älternativ C, vilket innebär att pro centsatsen höjs till 10 år 1970 och därefter med en kvarts procent om året till 1974, så att ATP-avgiften detta år uttas med 11 procent på den pensionsgrundande inkomsten. Även utskottsmajoriteten biträder C-alternativet och tillstyrker propositionen nr 93. Högerpartiet har, i nuvarande situation, inte kunnat gå med på en ytterligare höjning av ATP-avgifterna och har därför i en reservation förordat alternativ E, d.v.s. oförändrat 9,5 procent som avses gälla för 1969 och i ytterligare fem år till 1974. Vi tycker oss ha mycket starka argument för denna ståndpunkt. AP-fonden som i dag uppgår till cirka 20 miljarder kronor kommer 1974 att belöpa sig till minst 61 miljarder även med oförändrat uttag av 9,5 procent. Vi anser att riksförsäkringsverket även denna gång gjort alltför snäva beräkningar om fondavkastningens storlek, som verket beräknat till 4 procent under perioden 1970—1974, medan den i verkligheten hitintills har varit omkring 6 procent. Även om fondavkastningen bara blir 3 procent kommer ett oförändrat avgiftsuttag, som reservanterna förordar, att ge samma storlek på fonden eller omkring 64 miljarder kronor, som utskottsmajoritetens förslag om höjningar till 11 procent innebär. Vidare kan man i de tabeller som finns redovisade i proposition nr 93 utläsa att även 4 procents fondavkastning räcker till för att betala alla utgående pensioner från ATP-systemet under den nu aktuella femårsperioden. Detta innebär att även med oförändrat uttag om 9,5 procent i ATP-avgifter till 1974 kan hela avgiftssumman under den aktueHa perioden fonderas, och AP fonderna kommer alltså att växa från 20 till över 60 miljarder under perioden. ATP-systemets säkerhet torde alltså inte vara i fara med reservanternas förslag om oförändrade avgifter. Det kan sålunda inte vara försäkringsmäs siga motiv som ligger bakom förslaget att nu ytterligare höja avgifterna, utan motiven måste vara politiska. Vi är väl alla ense om att näringslivet skall bära upp ATP-systemet, som står och faller med näringslivets förmåga att betala avgifter. Av denna anledning är det anmärkningsvärt att varken socialministern eller utskottsmajoriteten med ett enda ord har berört den näringspolitiska situationen i dag eller i framtiden. Vi har företag och branscher som för närvarande har en otillfredsställande lönsamhet. Detta återspeglas bl.a. i statsrevisorernas berättelse, som jag här vill citera ett stycke ur.

För åren 1965 och 1966 ökade de belopp betr. ifrågavarande medelsslag som ' överlämnats för indrivning från drygt 628 milj.kr.nor 1965 till drygt 901 milj.kr.nor 1966 eller med ca 43 procent. Den kraftiga höjningen av oredovisade belopp förklaras delvis av ökningen av medel beordrade till indrivning.

Skall vi då höja företagens avgifter ytterligare, när det redan nu tycks vara så illa ställt? Vi betalar nu endast cirka 82 procent av de B-skatter och avgifter som föreläggs oss. De som betalar B-skatt i Stockholm har det speciellt svårt, De betalar bara 74 pro cent. Skaraborgs län är det bästa länet i landet. Där betalar man 90 procent av sina skatter och avgifter. Kronofogdarna i landet får alltså redan nu med käppen och moroten försöka driva in 18 procent av våra B-skatter och avgifter. Bör vi inte försöka se till att vi får in de avgifter vi redan beslutat om innan vi går vidare med nya höjningar? Jag ser det alltså som ett äventyrligt spel med hela. ATP-reformen att redan nu i systemets initialskede driva upp avgifterna så högt att de förorsakar problem för näringslivet. Utskottsmajoriteten skriver aningslöst på följande sätt: »Den ökade belastningen på företagen med sannolikt något över 1 YZ räknat på de totala löneutgifterna kan inte anses vara av en sådan storleksordning att den inte kan godtas.» Det är ju inte bara fråga om 1 procent. Låt oss se på vilka ytterligare företagskostnader som tillkommnrer under år 1969. Genom arbetstidsförkortningen, höjningen av ATP-avgiften och den extra löneskatten på 1 procent är redan 3,5 procent förhandsintecknade. Man får väl förmoda att till detta kommer 3,5 procent i ökad lönekostnad, som en industriarbetare måste begära för att täcka in en 3-procentig inflation. Då har han ändå inte fått någon reallöneförbättring. I realiteten är det alltså inte fråga om en ökning med 1 procent, såsom utskottet anger, utan med 7 procent av företagskostnaderna redan nästa år. Det är mot denna bakgrund, herr talman, som jag anser att vi måste gå försiktigt fram med höjningar av ATP avgifterna för att inte äventyra hela ATP-systemet. Jag ber att få yrka bifall till den reservation som är fogad vid utskottets utlåtande.

Herr talman! Vid andra lagutskottets utlåtande nr 45 har jag tillsammans med övriga ledamöter från centerpartiet samt ledamöterna från folkpartiet fogat ett särskilt yttrande, där vi framhåller angelägenheten av att konsekvenserna av ATP-fondens tillväxt uppmärksammas. Den från vårt håll väckta motionen i denna fråga har inte behandlats av andra lagutskottet, varför vi inte haft möjlighet att avge någon reservation. Riksförsäkringsverket har i sina beräkningar kommit fram till att avgiftsuttag enligt de av verket angivna alternativen A, B och C är acceptabla från pensionssystemets synpunkt. Verket anser att avgiftsuttaget bör utformas så att försäkringen får en sådan ekonomisk grund, att kraftiga avgiftshöjningar kan undvikas i framtiden. Det är naturligt och nödvändigt att man undviker att överflytta kostnaderna för pensioneringen på kommande generationer. Detta är vi väl alla överens om, och om en sådan princip med hänsyn till pensionssystemets uppbyggnad är tillfredsställande bör vi gå in för den.

Denna synpunkt har mycket förtjänstfullt utvecklats i remissyttrandena från bl.a. RLF och LO.

Med den uttagsprocent som nu föreslås: kommer tillväxten av fonden att bli mycket stor; därvidlag var vad som uttalades i reservationen helt och hållet riktigt. Men den risk som uppkommer "på grund av fondens omfattning föreligger ju vid all maktoch kapital koncentration. I förslag från vårt håll har också flera gånger understrukits hur viktigt det är att undersökningar genomförs och ändringar i fråga om fondförvaltningen görs när så erfordras. Vi anser framför allt att en decentralisering av förvaltningen bör ske. Det förtjänar därvid undersökas hur man förfar på andra håll, exempelvis i Norge. Vidare är det nödvändigt att undersöka vilken inverkan på näringslivet och samhällsekonomin som en kapitalkoncentration sådan som den föreslagna har. Dessa frågor anser vi vara mycket viktiga, och de bör alltså utredas. Att en utredning görs ligger också i linje med vad riksdagen uttalade i anledning av ett utlåtande från andra lagutskottet år 1963. Herr talman! Jag kommer att stödja andra lagutskottets förslag i utskottets utåtande nr 45. Frågor rörande allmänna pensionsfonden behandlas även i det utlåtande från bankoutskottet — också med nr 45 — som står närmast på föredragningslistan. Till det utlåtandet har en reservation fogats vari begärs en skyndsam utredning angående ATP systemets samhällsekonomiska verkningar, allmänna pensionsfondens inverkan på näringslivet och fondförvaltningens framtida utformning. Beträffande förevarande utlåtande yrkar jag alltså, herr talman, bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Herr Ringaby framhöll att vi i nuvarande situation inte borde höja avgifterna till ATP. Jag vill i anledning därav påpeka att när vi för fem år sedan behandlade samma fråga ansågs det, i den dåvarande situationen, inte heller lämpligt att höja avgifterna. Och jag föreställer mig att med det resonemang herr Ringaby för kommer den situation, då det är lämp ligt att höja avgifterna, aldrig att inträda. Frågan om ATP-avgiften samt fondens storlek och förvaltning var ju föremål för en mycket livlig diskussion då vi bestämde oss för att genomföra ATP. Även år 1963, då avgiften fastställdes för en femårsperiod, var diskussionen synnerligen livlig. Precis som i dag stod då två uppfattningar mot varandra, bakom vilka låg skilda meningar om fondens uppgift. Alla minns säkerligen hur det var då vi genomförde ATP. Den riktning som herr Ringaby företrädde hävdade att vi genom ATP-reformen vältrade enorma bördor på den kommande generationen. Våra barn och barnbarn skulle få bära oss på sina ryggar, och vi fattade, sades det, med stort lättsinne ett beslut som skulle få allvarliga följder genom att vi så att säga skickade räkningarna för pensioneringen framåt. På en affisch kunde vi se ett litet barn som fick representera den kommande generation som det var så synd om. Det var där fonden kom in i bilden.

Därför måste man bygga upp en stor fond som då skall hjälpa de aktiva att bära kostnaderna. Fondens uppgift motiverar detta. Jag vill citera vad departementschefen i propositionen säger: »Fondmedlen medverkar till en snabbare utbyggnad av produktionsapparaten och därmed till en produktionsökning. Vidare skall pensionsfonden medverka till en utjämning av kostnaderna för tilläggspensioneringen så att avgifterna för utgående pensioner inte behöver bli så stora i framtiden som de måste bli om man inte hade en fondering.» Högern har tydligen en annan och motsatt uppfattning. Dess representanter talar om ett överuttag av avgifter. Detta måste tydas på det sättet att man anser att vi i själva verket gör det för lätt för kommande generationer och satsar för mycket för att underlätta för dem som blir pensionärer omkring sekelskiftet. Men genom det föreliggande förslaget — som jag hoppas skall bli riksdagens beslut — fullföljer vi endast de ursprungliga planerna på en höjning av avgifterna. En höjning med en halv procent får betraktas som en väl avvägd höjning.

Herr talman! Herr Ringabys inlägg uppkallade mig till några kortare kommentarer. Låt mig emellertid först, herr talman, påpeka att det nu är tredje gången som riksdagen har att besluta om avgiftsuttaget för den allmänna till läggspensioneringen. Liksom tidigare skall beslutet gälla för en femårsperiod. Jag noterar att det denna gång inte har riktats någon erinran mot detta. Däremot återkommer högern med sina gamla attacker mot ATP-avgifterna. Högern står här ensam. Mittenpartierna håller sig försiktigt i bakgrunden med utredningsyrkanden. Det är uppenbart att högern ännu inte kunnat acceptera den grundläggande inställning till fondbildningen, som har kommit till uttryck såväl vid införandet av tilläggspensioneringen som vid 1963 års riksdagsbeslut om avgiftsuttaget för innevarande. femårsperiod. Det fastslogs då att en betydande fondbildning — låt mig understryka det — är motiverad både av pensioneringens eget intresse och med tanke på samhällsekonomin. Fonderingen skall bidra till att avgifterna för utgående pensioner inte behöver bli så stora i framtiden som de skulle bli, om man inte hade någon fondbildning. I detta avseende vill jag hänvisa till att varken riksförsäkringsverket eller försäkringsinspektionen velat tillstyrka ett lägre avgiftsuttag än det som regeringen nu föreslagit. Ett annat lika viktigt syfte med fondbildningen inom tilläggspensioneringen är att den skall medverka till en snabbare utbyggnad av produktionsapparaten och därmed till en fortsatt produktionsökning. Den allmänna pensionsfonden uppgår nu till över 20 miljarder kronor. Med tillämpning av det föreslagna avgiftsalternativet beräknas fonden stiga till närmare 65 miljarder kronor år 1974. Detta visar att sparandet i ATP-fonderna är en av våra viktigaste kapitalkällor för den fortsatta utbyggnaden av vår ekonomi. Herr Ringaby talade i mycket kraftfulla ordalag om att vi nu nästan skulle äventyra hela ATP-systemet genom den föreslagna avgiftshöjningen. Det finns anledning understryka att kapitalbe hovet i framtiden utan tvivel kommer att vara mycket stort. Jag vill erinra om att det på den kommunala sektorn föreligger ett växande investeringsbehov. Bostadsbyggandet önskar vi — nu och framdeles — hålla på en mycket hög nivå, och den industriella framtiden kommer att kräva relativt mera kapital bakom varje anställd. Strukturrationaliseringen av näringslivet ställer, det vet vi, stora krav på våra kapitalresurser, och eftersom vi inte släpper efter på kravet på full sysselsättning, blir frågorna om sparande och kapitalbildning mer och mer betydelsefulla. En kraftig investeringsverksamhet i samhället utgör också den säkraste grunden för framtida full sysselsättning och därmed för att pensionsförpliktelserna skall kunna fullgöras. Vårt lands löntagare har blicken klar för ATP-fondens betydelse i detta sammanhang, och löntagarorganisationerna har tillstyrkt den av regeringen föreslagna ökningen av avgiftsuttaget. Mot detta står att högerpartiet nu, liksom för fem år sedan, anför ett pressat kostnadsläge för företagen såsom ett motiv mot en ökning av avgiftsuttaget. Det finns då anledning påpeka att den föreslagna avgiftshöjningen inte rör sig om mer än om cirka 0,2 procent per år, räknat på företagens hela lönesumma, eller sammanlagt 1,1 procent under hela femårsperioden. Eftersom reservanterna berör frågan om beräkningsgrunderna för fondräntan vill jag påpeka att den beräkningsgrund som använts i riksförsäkringsverkets förslag är densamma som den försäkringsbolagen brukar använda vid beräkningsmässiga kalkyler av detta slag. Med en annan räntesats kan man visserligen komma upp till en större fondbehållning, men det avgörande för vilka kapitalresurser som ställs till samhällets förfogande är det ökade sparandet som sker via avgiftsuttaget. Herr talman! Jag har med anledning av herr Ringabys inlägg velat göra dessa kommentarer. Det är otvivelaktigt en viktig fråga som här behandlas i kammaren. Det är en viktig fråga för pensionstagarna inom pensionssystemet nu och för framtiden, men det är en viktig fråga också för vår samhällsekonomi och för utvecklingstakten i framtiden.